Herr talman! Ingemar Nilsson har frågat mig om jag mot bakgrund av den senaste tidens rapportering anser att det befintliga regelverket är till fyllest eller om jag avser att ta något initiativ för att förändra regelverket, om jag anser att PTS klarar sitt tillsynsuppdrag på ett tillfredsställande sätt eller om jag avser att ta något initiativ när det gäller detta uppdrag samt om jag anser att Telia Sonera uppfyller sina åtaganden mot de kunder som berörs av ett teknikskifte de inte begärt eller om jag avser att vidta några åtgärder i sammanhanget. Jag vill först framhålla att teknikskiftet inte innebär en fullskalig avveckling av Telias kopparbaserade nät för fast telefoni. Detta nät kommer även framöver att spela en stor roll för att tillhandahålla telefoni och bredband till företag och hushåll i Sverige. Telia avvecklar däremot främst långa stolplinjer som är föråldrade samt svåra och dyra att underhålla. Dessa anslutningar kommer av tekniska skäl aldrig att kunna tillhandahålla bredband med de hastigheter som användarna förväntar sig i dag och i framtiden. Telestationer som är förberedda för att klara bredband påverkas inte av Telias teknikskifte. Det Telia uppger är att man erbjuder en lösning där koppartråden ersätts av en antenn som kopplar till närmaste mobilmast även på platser där inte en vanlig mobiltelefon får kontakt. För kunden innebär det enligt Telia inte bara fortsatt rösttelefoni utan också en snabbare anslutning till internet än i dag. Fungerande telefoni i hemmet är för många en förutsättning för att man ska kunna kommunicera med omvärlden och känna sig trygg. Att Telias teknikskifte har fungerat väl för de flesta är ingen tröst för den som har drabbats av problem. Jag har full förståelse för att människor blir både arga och oroliga om deras telefon inte fungerar som den ska. Sedan i somras har det uppkommit problem på flera platser i landet inom ramen för teknikskiftet. De problem som Ingemar Nilsson refererar till har i huvudsak med tjänstens eller nätets funktion att göra. PTS är tillsynsmyndighet på området och de anser sig ha de verktyg som behövs. Jag anser att de till fullo sköter sitt uppdrag. Så till den tredje frågan. Telia har mycket riktigt ett åtagande gentemot sina kunder som berörs av teknikskiftet. Det innebär i första hand att kunden får behålla sin nuvarande fasta telefon om det visar sig att den nya lösningen inte skulle fungera. Eftersom det har förekommit brister i Telias hantering av den här omställningen har både regeringen och PTS varit tvungna att vidta särskilda åtgärder. Problemen har framför allt hänfört sig till bristfällig täckning, utrustning som har krånglat och undermåligt kundtjänstbemötande. För det första säkerställer PTS nu att den nya telefonin är en likvärdig tjänst som fungerar väl. Av de kontakter som PTS har med hushåll, företag och kommuner visar det sig att det återstår en del åtgärder från Telias sida. För det andra har regeringen, i syfte att hjälpa och stödja enskilda medborgare, skjutit till medel för att PTS ska inrätta en ombudsmannaliknande funktion som ger en opartisk personlig rådgivning till konsumenter som behöver stöd. Svaret på frågan är således att eftersom Telia inte uppfyllt sitt åtagande klanderfritt vidtar både regering och PTS åtgärder för att fungerande telefoni ska finnas. Jag vill också i sammanhanget nämna att regeringen har anslagit medel som täcker upphandling för det fåtal stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som har haft tillgång till telefoni men nu saknar detta.

Herr talman! Fungerande telefoni i hemmet är en förutsättning för att man ska kunna kommunicera med omvärlden och känna sig trygg. Det är otroligt viktigt att det fungerar. Precis som jag sade i mitt svar är det ingen tröst för den som upplever att teknikskiftet inte har fungerat att höra att det för merparten av dem som har berörts faktiskt har fungerat väl. Det är viktigt för mig att lyfta fram att Telia har gjort denna frivilliga utfästelse om att inga hushåll eller företag som tidigare har haft telefoni ska bli utan det. Jag har varit mycket tydlig med att jag förutsätter att Telia håller detta löfte. Det är också en information som jag har varit mycket tydlig med i kommunikationen med Telia. Jag har varit mycket tydlig med att de problem som har uppstått inte är acceptabla. Jag vet att PTS även har gett Telia detta uppdrag. Både jag och tillsynsmyndigheten följer denna fråga noga. Jag kommer i närtid att träffa Telia Soneras högsta ledning för att själv försäkra mig om och få besked om hur man nu åtgärdar de problem som har dykt upp. Det är mer eller mindre ett krav från min sida att man faktiskt ser till att åtgärda de bekymmer som har dykt upp. Man ska kunna lita på att telefonin fungerar. Regeringens uppgift är att se till att vi har lagar och regler som är pålitliga och som får marknaden att fungera och att vi ser till att PTS, som är tillsynsmyndighet, har de verktyg som man anser sig behöva för att kunna utöva tillsyn på detta område. PTS har också försäkrat att man anser att man har de verktyg som man behöver för att kunna agera. Jag noterar med tillfredsställelse att PTS också varje dag agerar i fråga om detta. När det gäller konsumentperspektivet hos PTS är det själva skälet till att jag och regeringen faktiskt sköt till pengar och gav PTS i uppdrag att inrätta denna ombudsmannaliknande funktion som förhoppningsvis kommer att fungera i månadsskiftet november/december. Syftet med den är att man som konsument ska ha en opartisk funktion att vända sig till. Om man upplever att den information som man har fått från Telia Sonera inte har varit till fyllest och om man upplever att man inte riktigt har nått fram ska man kunna vända sig till denna ombudsmannaliknande funktion för att få hjälp och stöd. Frågan om trygghetslarmen, som Ingemar Nilsson lite hastigt berörde, är oerhört viktig. Trygghetslarmen berörs förstås också vid teknikskiftet. Detta är en fråga som vi arbetar aktivt med på flera olika sätt. Vi har gett i uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att ta fram vägledningar om detta. När det gäller de aktuella förändringarna och Telias projekt har Telia försäkrat att man identifierar de abonnenter som har trygghetslarm och hjälper kommunerna att se vilka abonnenter som kommer att beröras för att hitta alternativa lösningar som gör att människor kan bo kvar hemma och ändå ha sitt trygghetslarm och känna en trygghet och en säkerhet i det egna hemmet. Däremot kommer vi inte undan. Den bild som man ibland målar upp om att vi skulle kunna ha en situation där detta stolplinjeprojekt över huvud taget inte behövde ske är lite grann att slå blå dunster i folk. Den teknik som de gamla kopparledningarna sitter på kommer inte att hålla morgondagens krav. De håller inte för framtidens krav. Om vi ska kunna erbjuda bra telefoni och bra bredbandsuppkopplingar framöver behövs det en teknisk utveckling också när det gäller detta område.

Herr talman! Jag börjar med trygghetslarmen. Som jag sade i mitt förra inlägg gör vi i regeringen en rad olika saker för att se till att trygghetslarmen även framöver ska fungera. I första hand är de ett ansvar för kommunerna, men vi hjälper till. Vi har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram en vägledning till kommunerna och satsar 15 miljoner kronor per år på detta. Vi har också ställt frågor till Telia just om stolplinjeprojektet - om hur man hanterar de specifika personer som berörs av projektet och som omfattas av trygghetslarm - och fått försäkringar om att Telia identifierar dessa och tillsammans med kommunerna försöker hitta lösningar som gör att trygghetslarmen kan fungera också framöver. Det som för mig är viktigt att säga när det gäller stolpledningsprojektet är att jag inte har varit nöjd med den utveckling som jag sett. När jag mötts av de tydliga signaler som kommer från dem som upplever att projektet inte riktigt fungerat har jag därför varit mycket tydlig med att jag inte varit nöjd. För de flesta har det fungerat men inte för alla. Just därför har jag varit tydlig och just därför har PTS för en tid sedan i ett brev till Telia Sonera ställt ett antal skarpa frågor. Utifrån det har Telia nu upprättat en åtgärdsplan. En av de viktigaste sakerna i den åtgärdsplanen är att man fram till årsskiftet gör halt när det gäller teknikskiftet så att man får kontroll över att allt fungerar som det ska. Man har också infört en garanti som innebär att kunden får behålla systemet med fast koppartråd om det visar sig att den nya ersättningstelefonin inte fungerar. Apropå abonnemangstider har Telia nu sagt att man kommer att erbjuda kunden ett prova-på-erbjudande samt att bindningstiden om 24 månader kommer att tas bort. Dessutom tas ingen månadsutgift ut den första månaden. Detta minskar tröskeln för konsumenten att prova på den nya lösningen. Man har lovat att man inte kommer att montera något fast nät under den här provperioden. I vissa fall har det också konstaterats att man kommer att få byta ut teknisk utrustning som tidigare använts men som inte fungerat - framför allt kunders äldre telefoner. Man har utlovat bättre rutiner när det gäller felavhjälpning. Man har förändrat så att gränsvärdena blir annorlunda när det gäller montering av en utomhusantenn. Det gör att fler kunder kommer att få detta och att kraven på täckning kommer att öka när det gäller att genomföra teknikskiftet på en station. Dessutom har man lovat att se till att förbättra både instruktionerna och den utbildning av de entreprenörer som Telia använder sig av - detta för att undvika till exempel dåligt montage av antenner så att själva tekniken fungerar bättre. Ytterligare en viktig förändring som gjorts och som beskrivs i svaret till PTS är att alla abonnenter som inte aktivt säger upp sitt abonnemang automatiskt kommer att få ersättningslösningen installerad. Tidigare hade man en ordning som inte var alldeles tydlig och som innebar att abonnenten först aktivt måste tacka ja till Telias ersättningslösning. Det var inte alla som uppfattade att man behövde göra det, så man missade kanske det och stod då där i någon mening med skägget i brevlådan. Det är således otroligt välkommet att Telia ändrat på den ordningen och nu går på en annan linje. Jag kan konstatera att det på ett antal punkter inte fungerat till fyllest. Å andra sidan kan jag nu konstatera att Telia håller på att upprätta den åtgärdsplan som jag och tillsynsmyndigheten har efterlyst. Jag ser framför mig att Telia kommer att leva upp till sitt åtagande: Den som haft telefoni i sitt hem eller i sitt företag ska också framöver ha en fungerande telefoni och känna den tryggheten.

Herr talman! Jag vill tacka Ingemar Nilsson för en angelägen och viktig debatt. I sammanhanget är det viktigt att konstatera att vi har en ny ordning när det gäller det statliga ägandet i Telia. Staten ensam äger inte längre Telia. Staten är inte ens i närheten av en aktiemajoritet i Telia. Det var den socialdemokratiska regeringen som under Björn Rosengrens ledning lät placera Telia på börsen. Då förändrades våra möjligheter att styra Telia. Vi kan således inte längre, vare sig från regeringens sida eller från riksdagens sida, i detalj styra Telia. Vad vi kan göra är att i vår lagstiftning ha tydliga regler om vad som krävs för att få vara en operatör på den svenska marknaden - samma för Telia som för andra. Dock är det viktigt att vi ger tillsynsmyndigheten de verktyg som den behöver för att kunna agera när vi upplever att det inte riktigt fungerar. PTS har i det här fallet agerat genom att ställa skarpa frågor till Telia, och regeringen har förstås löpande haft en aktiv dialog både med sin myndighet och med Telia Sonera. Att jag nu om bara några dagar kommer att träffa ledningen innebär inte att jag inte träffat dem tidigare. Det har jag självklart gjort.